Fru talman! Tidningarnas Telegrambyrå har haft synpunkter på hastigheten när jag läser interpellationssvaren, så jag ska försöka ta det lite lugnare. Anders Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag snabbt avser att vidta för att stärka rättsväsendets kompetens och förmåga att utreda brott på internet. Den snabba teknikutvecklingen har skapat nya möjligheter för kriminella att begå brott. Det kan handla om dataintrång men också bedrägerier, spridning av barnpornografi, förtal och identitetsstölder. Vi kan se att det sker en överflyttning av traditionell brottslighet till internet. Teknikutvecklingen i sig ger också upphov till nya typer av brott. Det är en utmaning för de brottsbekämpande myndigheterna att hålla jämna steg med brottsligheten på detta område, och det krävs ökade ansträngningar från såväl polisen som från andra aktörer och myndigheter för att motverka denna utveckling. För att på ett effektivt sätt kunna utveckla hanteringen av it-relaterad brottslighet krävs kunskap om såväl brottslighetens omfattning och karaktär som rättsväsendets kapacitet på området. Brottsförebyggande rådet, Brå, har därför fått i uppdrag att kartlägga utvecklingen när det gäller förekomsten av it-relaterade inslag i de anmälda brotten. Brå ska även analysera kompetens och kapacitet samt belysa brister och utvecklingsmöjligheter vad gäller it-relaterad brottslighet i den brottsutredande verksamheten. När det gäller identitetsstölder avser regeringen att lägga fram ett förslag till kriminalisering redan under våren. För polisen handlar det inte bara om att bli bättre på att utreda dessa brott utan också om att säkerställa att man i hela utredningskedjan har tillräcklig kunskap för att i ett tidigt skede kunna vidta rätt åtgärder. Det är viktigt med rätt kompetensmix i verksamheten. Dit hör att kunna ge vissa befogenheter inom utredningsverksamheten till civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Dessutom har det lämnats förslag om att civilanställda utredare vid Polismyndigheten ska kunna vara förundersökningsledare i vissa fall. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Polisen arbetar aktivt med att öka kompetensen bland förundersökningsledare och utredare som arbetar med it-relaterad brottslighet men också med att höja den allmänna kunskapen om it-relaterad brottslighet hos alla polisanställda. Polisen genomför också utbildningsinsatser för att förbättra bevissäkringen vid it-brott. Inom den nya Polismyndigheten kommer det att inrättas ett nationellt it-brottscenter. Där ska man samla spetskompetens kring it-relaterad brottslighet och därmed aktivt kunna stödja poliser som arbetar med it-brottsutredningar i hela landet. It-brottscentret ska också samarbeta med det europeiska cyberbrottscentret vid Europol, som är knutpunkten för EU:s it-brottsbekämpning. Det görs alltså redan en hel del på detta område, och jag avser att följa utvecklingen när det gäller de brottsbekämpande myndigheternas kompetens och förmåga att utreda it-relaterade brott.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för ett bra och innehållsrikt svar. Brott och försök till brott via internet fortsätter tyvärr att öka i omfattning. Många har drabbats av bland annat identitetskapning, bluffakturor, oriktiga mejl om uppsägning av telefon och tv-abonnemang, falska bankmeddelanden som kräver att man anger sitt lösenord med mera. Också mer privata ageranden förekommer, såsom hot mot den egna personen, kränkningar och trakasserier. Anonymiteten på internet gör att kriminella tyvärr är svårare att identifiera, och brotten blir därmed svårare att komma åt. Statsrådet nämner i sitt svar olika åtgärder som regeringen har vidtagit för att säkerställa att brotten på internet kan bekämpas: fler civilanställda inom polisen, utbildning av poliser för att öka den allmänna kunskapen och inrättandet av ett nytt nationellt it-center inom den nya polisorganisationen. Det är bra åtgärder som jag gärna prisar. Det är ganska lätt för mig eftersom de flesta sjösattes av den tidigare regeringen och den tidigare justitieministern. För att kunna bekämpa brotten krävs givetvis att det finns något för utredarna att arbeta med, det vill säga en lagstiftning. Jag välkomnar ett lagförslag om att kriminalisera identitetsstöld, som enligt statsrådet ska komma att läggas på riksdagens bord under våren. Ett sådant förslag skulle överensstämma med Alliansens motion om att kriminalisera identitetsstöld. Jag hade förstås gärna sett att det hade kommit något snabbare från regeringen, men jag välkomnar likväl förslaget. I alliansmotionen som jag nämnde efterlyses liknande åtgärder mot bluffakturor. Statsrådet nämner dock inte kriminalisering av bluffakturor i sitt svar. Bluffakturor är ett gissel för såväl företag som privatpersoner och kostar samhället oerhörda summor pengar varje dag. Kan vi förvänta oss en liknande åtgärd avseende bluffakturor? När kan i så fall ett sådant lagförslag väntas landa på riksdagens bord?

Fru talman! Jag tackar för interpellantens trevliga ton och för erkännandet av regeringens åtgärder. Jag instämmer i att flera av dessa grundar sig på positiva åtgärder från den tidigare regeringen. Vi har till exempel skapat ett nationellt it-brottscenter där vi ska samla och öka kompetensen i dessa frågor, och i februari kommer Brås redovisning. När det gäller bluffakturor ber jag att få återkomma efter februari då vi har fått Brås redovisning och se vad vi kan göra åt det. Anders Hansson önskar att åtgärder mot identitetskapning ska komma tidigare på regeringens bord. Anders Hansson och jag får väl gemensamt hoppas på en tidig och varm vår.

Fru talman! Låt oss hoppas på en tidig och varm vår, statsrådet, men gärna efter sportlovet så att vi får ha lite snö kvar. I sitt svar tar statsrådet upp behovet av att se till hela rättskedjan när det ska sättas in åtgärder mot it-relaterade brott. Det gläder mig. Mycket handlar om hur vi ser till att polisen arbetar mer effektivt, vilket jag har tagit upp tidigare. Att hela rättskedjan måste beaktas tror jag är ytterst väsentligt för att kunna nå framgång i denna brottsbekämpning. Polisen ska genomgå utbildningar för att bli bättre på att hantera detta. Hur ska det bekostas? Om polisen ska ha civilanställda, så som nämns i statsrådets svar, kommer de kanske att kräva lite mer betalt än poliser. Det kommer att leda till ansträngningar på polisens budget. Har ni redan nu tagit höjd för detta? Rättskedjan är viktig. Poliser eller annan personal inom brottsbekämpningen ska under ledning av en åklagare göra förundersökningar så att kriminella kan bli fällda. Åklagarmyndigheten kommer alltså också in i det hela. Hur ska våra åklagare uppnå den kunskap som behövs för att kunna hantera internetmål? Det är ett svårt område att ta till sig. Kommer det att genomföras speciellt riktade insatser till åklagare om hur de ska bete sig för att nå framgång i it-relaterade brottmål? Detsamma gäller våra domstolar. Kommer speciella utbildningar att genomföras så att våra domstolar får en ökad förståelse för hur it-relaterade ärenden ska betraktas? Kriminalvården behöver inte detta, för de tar hand om den senare delen av det hela. Men Ekobrottsmyndigheten och Tullverket är myndigheter som också sysslar med viktig brottsbekämpning. Både jag och statsrådet är nog intresserade av att den nya polisorganisationen ska bli bra. Jag tror att den blir det. Det nya it-centret är en klok sak för framtiden. Vi var lite inne på det tidigare, men låt mig göra ett medskick till statsrådet om vikten av att följa utvecklingen i den nya polisorganisationen avseende it-centret så att det kommer på plats och kan börja arbeta så snabbt det bara går. Kriminaliteten på internet med bluffakturor, identitetskapning och så vidare pågår nu och alldeles för mycket. Vi behöver en effektiv brottsbekämpning som kan klara av detta problem.
Fru talman! Denna diskussion och Anders Hanssons interpellation beskriver egentligen ett skifte för hela rättsapparaten och alla de rättsvårdande myndigheterna. Det är utvecklingen från det att it-brotten kom som en liten, liten del av brottsligheten till dess att it blev en del av nästan all brottslighet. Det är i sig ett paradigmskifte. Alla rättsvårdande instanser måste ha kompetens att beivra den rena it-brottsligheten. Om vi inte har rätt it-kompetens i alla delar av kedjan kommer vi inte att kunna lösa brottsligheten framgångsrikt. Därför är det avgörande att såväl polis som åklagare och domstolar och kanske till och med kriminalvården höjer sin it-kompetens. Annars kommer vi att halka efter i kampen mot brottsligheten. När det gäller budgeten vill jag påpeka för Anders Hansson att den budget vi nu opererar med är den han själv röstade fram. Där fanns inte en enda ytterligare krona till denna verksamhet. Med detta vill jag likt Anders Hansson önska en varm och tidig vår, dock efter vecka 10.

Fru talman! Jag tycker att jag har fått goda svar av statsrådet. Det ska bli mycket intressant att följa hans fortsatta karriär och se om vi kan mötas i fler debatter där vi kan se hur det har gått med den nya polisorganisationen. Det ska bli ett sant nöje.